Fru talman! Det verkar som om debatten just nu är litet blandad över ämnesområdena och att det finns risk eller chans -- hur man nu vill se det -- att få ett par fiskedebatter här. Utskottet har beställt en utvärdering av konsekvenserna av det fria handredskapsfisket. Det är bra. Det är riktigt som Kaj Larsson sade att detta sker till följd av en moderat motion. miste tusentals vattenägare sina rättigheter att sälja fiskekort och att arrendera ut sina vatten till fiskeklubbar osv. Yrkesfiskarna fick ökad konkurrens om fiskarna. Yrkesfiskeredskapen skadades i ökad omfattning. Det blev ett allmänt intrång. Det är också känt att fauna och flora blev ytterligare hårt belastade i förhållande till hur det var förut i våra känsliga skärgårdsområden. För detta fick de flesta ingen eller mycket dålig ersättning. Det finns anledning att tala om stöld och konfiskation. Vi framförde farhågor när detta beslut fattades år 1985, att intresset och insatserna för fiskevård i dessa områden skulle bli sämre och att det skulle bli ointressant för vattenägarna. De farhågorna har dess värre besannats i allra högsta grad. Det är mycket viktigt och angeläget att de här konsekvenserna av olika slag utvärderas. Utvärderingen måste naturligtvis också ha till syfte att i den mån vi kommer fram till misshälligheter och följder som vi varnade för, skall konsekvenserna rättas till. Vi välkomnar således denna utvärdering i hög grad. Så till förslaget om en allmän fiskevårdsavgift. Utskottet föreslår ju riksdagen att beställa ett förslag till en sådan fiskevårdsavgift. Detta utskottets förslag är inte bra. I princip är ju fiskevattenägarna producenter av den här resursen, som sportfiskarna köper och utnyttjar. Fiskevården skall alltså i första hand vara en affär mellan producenter och konsumenter. Med vattenägare kan vi förstå en enskild vattenägare eller t.ex. staten eller en kommun, som ju också kan vara vattenägare. Sportfiskarna skall alltså köpa fiskekort. Vi tycker inte att de dessutom skall betala en statlig avgift. Någon har kallat en sådan här statlig avgift för en ''metskatt''. Det tycker jag är en ganska bra beteckning. En viktig invändning mot en sådan här fiskevårdsavgift gäller den administration som avgiften skulle skapa. Det blir en ganska stor procedur att samla in dessa pengar och framför allt att på ett effektivt sätt kunna kontrollera att sportfiskarna har betalt. Kan vi inte kontrollera efterlevnaden av ett sånt här beslut, skall vi inte införa den här avgiften. Tyvärr är erfarenheterna från Norge, som sedan ganska många år har en sådan här avgift, en s.k. fisketrygd, dåliga. Mindre än en fjärdedel av dem som verkligen skulle betala avgiften gör det. Det visar sig dessutom att kostnaderna för administrationen är stora. Jag tycker inte att vi skall göra om det misstaget som norrmännen har gjort. Jag vet att svenska sportfiskare är villiga att betala för sina möjligheter att få fiska, och de är villiga att betala bra, bara de får en god service och ett bra fiske. Hellre ett bra fiskeutbud till ett skäligt pris än ett dåligt fiske som är gratis. En fri konkurrens på detta område kommer att locka sportfiskarna till de kortfiskeområden som de uppfattar som bra, som ger den bästa upplevelsen och de största fiskarna. Det blir då så att de vattenägare som inte sköter sin fiskevård kommer att bli utan fiskekortsintäkter och utan sportfiskare på sina vatten. De som sköter fiskevården bra får stora intäkter. Så enkelt är det ju! Att socialistiska beslut har försämrat möjligheterna i stora delar av våra vatten -- jag avser den inlösen som skett utmed kusterna och i de stora sjöarna -- är naturligtvis ett bekymmer. Till dess vi har löst det problemet måste staten naturligtvis ta sitt ansvar och betala för den fiskevård som staten har tagit hand om på det ena eller andra sättet, som staten har stulit, som jag sade förut. Klarar staten inte den uppgiften, finns det faktiskt bara en lösning, nämligen att vi återför de vattnen i privat ägo och bildar fiskevårdsområden även på dessa vatten. Fru talman! Jag har inget annat yrkande än det som

Fru talman! Jag vill börja med att konstatera att utskottet har instämt i vårt motionsyrkande om att det är angeläget att riksdagens beslut när det gäller prisstöd till rennäringen följs. Regeringen har inte tagit det ansvar som vi har haft anledning att vänta oss.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 Premieskatten, som är ännu en negativ effekt av skattereformens finansiering, medför att innehållet i trygghetspaketet måste försämras, om kompensation inte ges för den nya skatten. Vi kan inte acceptera den försämringen. Vi kan inte acceptera att höginkomsttagarnas skattesänkningar skall gå ut över samernas trygghet. Det är märkligt att det i det här fallet endast är centern som slutit upp bakom vår motion. Jag vill, fru talman, yrka bifall till reservation 39. Åke Selberg ställde i sitt anförande några frågor om vad jag anser om rennäringen och det förslag som föreligger på den punkten. Jag vill då säga att den stora och ständigt återkommande frågan när vi tar upp same och rennäringsfrågor är: När får vi en samlad proposition angående rennäringen och samernas ställning? Regeringens senfärdighet, för att inte säga försumlighet, i den här frågan är oursäktlig och blockerar alla möjligheter att lösa de problem som onekligen finns. Så sent som den 28 november 1990 avslogs en proposition om ändring i rennäringslagen med motivet att ett sammanhållet förslag var nödvändigt för att kunna göra rimliga avväganden. I den nu aktuella motionen, Jo211, tas samma problem upp som i den återförvisade propositionen. Jag tycker att motionärerna borde ha försökt påverka sin egen regering att komma med ett samlat förslag i stället för att motionera. Att införa någon form av vitesföreläggande tror också vi moderater är en riktig åtgärd. Alternativet tvångsslakt är, som Annika Åhnberg påpekade, inte tilltalande. Det är praktiskt ogenomförbart, det är estetiskt stötande, och dessutom är det ett kraftigt intrång i den enskilda äganderätten. Därför avvisar vi moderater den lösningen. Men man måste då man behandlar den här motionen inse att det inte bara är antalet renar som är problemet. Vitesföreläggande borde vara möjligt på flera områden för att komma till rätta med orsakerna till irritationen mellan renskötande samer och bofasta ortsbor. Men det måste enligt min uppfattning avgöras i ett sammanhang. Vi avvisar därför motioner om detta på samma grunder som vi i höstas avvisade propositionen. Därför, fru talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan i mom. 79 i betänkandet. Vi hälsar med stor tillfredsställelse utskottets klara ställningstagande och klarläggande i det här betänkandet om var renskötsel får bedrivas hela året. Det har rått stor oklarhet i de norrländska renskötsellänen i den frågan. 3 § i rennäringslagen har varit föremål för diskussion, och osäkerhet har rått om hur den skall tydas. Att utskottet nu klargör att renskötsel får bedrivas hela året nedom odlingsgränsen endast å trakter där skogsrenskötsel av ålder förekommer under våren, sommaren eller hösten är bra och borde få alla beslutsfattare, bl.a. i länsstyrelserna, som tidigare inte har velat acceptera den tolkningen, att ta reson. Avslutningsvis, fru talman, vill jag ställa några frågor till regeringspartiets företrädare: När kommer den samlade propositionen om same och rennäringsfrågor? När blir det slut på regeringens långbänk på det här området? Kan Åke Selberg svara på det? Vi behöver den propositionen snabbt för att komma till rätta med de problem som både Selberg och jag är så medvetna om. Det råder stor enighet om att det finns problem, men hur man skall lösa dem är den stora frågan. Jag kan väl inte tro att Selberg menade allvar med vad han sade i en replik, nämligen att det kan ta åratal att få fram en samlad proposition. Det är ett skrämmande framtidsperspektiv. En ny regering i höst med mer handlingskraft framstår i ljuset av vad Åke Selberg i kväll sagt som helt ofrånkomlig, om vi skall komma till rätta med dessa och andra problem.

Fru talman! Det var ju något mindre defaitistiska tongångar i Selbergs replik nu. Vad vi har efterfrågat är en samlad proposition. Den bör ju då kunna komma nu ganska snabbt, eftersom utredningen har lagt fram sitt förslag och remissomgången väl i stort sett är klar. Oavsett hur det blir skall vi väl då kunna få en proposition i år. Jag är helt medveten om att val till sameting och annat får ske senare; grundlagsförändringarna tar ju tid. Men en samlad proposition kan vi i alla fall få i år. Jag tyder Åke Selbergs replik så, att han kanske inte är alldeles främmande för det. Då finns det ingen anledning att jäkta fram några delbeslut. Har vi levt med de här förhållandena i så många år kan vi väl leva med dem ett halvår till, tills vi får propositionen.

Herr talman! Vi behandlar nu ett mycket tunt betänkande om en sak som egentligen är mycket viktig, nämligen riksdagens möjlighet att kontrollera verksamheter i samhället och att skaffa framtida beslutsunderlag, som kan vara till gagn för kommande riksdagsbeslut. Alla i utskottet är egentligen överens om att riksdagens revisorer faktiskt måste utökas och få utvidgade möjligheter. Det är därför litet egendomligt att man nu enhälligt säger att de inte skall få dessa möjligheter att utvidga sin verksamhet. Detta beskrivs mycket väl i den reservation som jag har avlämnat. Jag yrkar bifall till den och tackar för ordet.

Herr talman! Jag skall vara lika kort i argumentationen som Carl Frick och använda samma teknik som han. Jag ber att med hänvisning till vad som anförts i finansutskottets betänkande nr

Herr talman! I reservationen påtalar vi reservanter att det visserligen sägs i propositionen att regeringen skall strama upp myndigheternas försäljning av personuppgifter. Men vi tycker inte att förslaget är tillräckligt. Försäljningen av myndigheternas uppgifter kommer i det föreliggande förslaget att inskränkas i mycket begränsad omfattning. Den försäljning som nu sker av personuppgifter innebär lätt att myndigheter ägnar sig åt en verksamhet, som inte ingår i själva myndighetsuppgiften. Detta leder till att myndighetsuppgiften och försäljningsverksamheten inte alltid hålls isär. Risken finns också att man prioriterar försäljningsverksamheten framför andra uppgifter som myndigheten har skyldighet att utföra. Myndigheterna uppfattar lätt inkomsterna från den här typen av försäljningar som ett slags grädde på moset. Men framför allt ligger det i försäljningen ett hot mot den enskildes personliga integritet och därmed risker för att allmänheten förtroende för myndigheterna påverkas negativt. Vi reservanter anser bl.a. därför att statens person och adressregister i sin nuvarande form bör omprövas och förvandlas till ett mer renodlat adressregister. Många av de uppgifter som finns i registret finns också på annat håll och behöver därför inte förekomma i SPAR-registret. Jag tänker på exempelvis inkomst och förmögenhetsuppgifter. Med det anförda yrkar jag bifall till reservationen vid finansutskottes betänkande nr 17.

Herr talman! Det som vi nu debatterar är den statliga rationaliseringsverksamheten. Det gäller frågor som väcker mycken tankeverksamhet, och det gäller uppgifter som partierna och olika personer sköter med stor kärlek och stor omsorg. Jag skall inte göra någon tavla, utan jag skall bara be att med hänvisning till det som anförs i betänkandet få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det hade säkert funnits anledning att diskutera en del av de synpunkter som finns i dessa visserligen korta reservationer. Men med hänvisning till det inlägg som nyss har gjorts skall jag fatta mig kort.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

Herr talman! I en rad frågor på finansutskottets område har den socialdemokratiska regeringen under den senaste mandatperioden anpassat sig till och t.o.m. övertagit ståndpunkter som vi moderater motionsvis framfört under en följd av år. Om ryktet har rätt är det inte slut än. Det lär komma förslag i kompletteringspropositionen som innebär uppslutning bakom ytterligare några moderata ståndpunkter. Men på en punkt är socialdemokraterna obevekligt låsta i en hård doktrinär uppfattning, och det gäller inte vilken fråga som helst. Här rör det sig om själva skiljelinjen mellan socialism och marknadsliberalism. Jag talar om synen på sparandet och särskilt dess fördelning mellan offentligt, kollektivt sparande och enskilt, individuellt sparande. Detta är en så viktig fråga att den får tillmätas något större utrymme än de föregående ärendena från utskottet. Den enda lilla framgång vi på den borgerliga sidan i år kan registrera är att regeringen äntligen tillsmötesgått vårt förslag att avskaffa spardelegationen. Jag får beklaga utskottets talesman Roland Sundgren att han därmed blivit ett uppdrag fattigare. Man kan t.o.m. göra gällande att samtidigt som socialdemokraterna i många avseenden -- därtill nödda och tvungna -- sedan 1982 rört sig i marknadsekonomisk riktning, har den socialistiska attityden snarast hårdnat just när det gäller sparandepolitiken. Det började med att man efter återkomsten till regeringsmakten skärpte olika skatter som träffar sparande, och mot folkmajoritetens vilja infördes kollektiva löntagarfonder. Som redovisas i den moderata kommittémotionen har nu den egna rörelsen tryckt på ytterligare för att flytta fram positionerna. Resultatet har blivit de aktuella planerna på att förvandla hela den stora AP-fonden till löntagarfonder. Detta är ett socialiseringshot mot svenskt näringsliv utan motstycke i modern tid. Mot hittills ca 20 miljarder kronor skall nu huvuddelen av 430 miljarder kronor få placeras i aktier. Jag måste fråga Roland Sundgren: Har ni socialdemokrater ingenting lärt av socialismens sammanbrott i öst? Detta förslag strider mot Tage Erlanders löften när ATP-systemet infördes att dess tillgångar aldrig skulle få användas för att köpa aktier i privata företag. När idén först dök upp under senare tid, varnade AP-fondens dåvarande chef, förra socialdemokratiska statsrådet Krister Wickman, för socialisering. Man kan konstatera att han vet vad han talar om, eftersom han har hållit på med det själv. Enligt Olof Palme var löntagarfonderna inte bara ett första steg utan ''steget''. Ingvar Carlsson har försäkrat att sedan uppbyggnaden av fonderna avslutats 1990, skulle de inte ersättas av något liknande eller av andra fondsystem med samma syfte. Vi är visserligen vana vid att socialdemokratiska löften skrivs i vatten. Men det som ytterligare gör detta anmärkningsvärt, är att argumentationen denna gång är osedvanligt förljugen. Det vimlar av vilseledande jämförelser med privata pensionsförsäkringar. Sålunda sägs det att AP fonden bör ha samma rätt som privata försäkringsbolag att köpa aktier. Det är bara det att privata försäkringsbolagen inte får placera i aktier till den del som motsvarar deras försäkringstekniska skulder, dvs. det belopp man försäkrar sig för när man tecknar en pensionsförsäkring. I ATP-systemet finns det definitionsmässigt inget annat än försäkringstekniska skulder. Man får så att säga inte ut mer än vad som står på försäkringsbrevet, och det bestäms av intjänanderegler, som utgår från inkomstförhållandena under den yrkesverksamma tiden. Detta innebär att ATP-pensionens storlek över huvud taget inte kan påverkas av avkastningen i AP-fonden. Egentligen har AP-fonden och fondsystemet inte ett dyft med pensionerna att göra, och därför är allt tal om att man nu med andra placeringsregler skall ''trygga pensionskapitalet'' helt fel. Att ordna en bättre kapitalavkastning via aktieköp är inte heller alltid så lätt. Jag bläddrade nyligen i Östfondens årsredovisning för 1990. Det är den fond som av någon anledning har kamoflerat sig under namnet Trefond Invest. Där har man mottagit ca 600 milj.kr. per år, dvs. nu över 3 miljarder kronor. Det ackumulerade resultatet av fem års ansträngningar, korrigerat för inflationen, är så dåligt som minus en halv miljard. Man har alltså lyckats förvalta detta kapital så att man nu ligger back en halv miljard. Detta understryker ytterligare att ATP-pensionen bara kan tryggas genom en god ekonomisk tillväxt. Det når man sannerligen inte med socialistisk politik. Den ägar och maktkoncentration som blir följden leder i stället till raka motsatsen. Det är därför som vi på den borgerliga sidan ser det som så angeläget att snabbast möjligt avveckla -- och inte utveckla -- löntagarfonderna, och göra det på ett sätt som stimulerar det enskilda sparandet. Huvuddragen i den borgerliga sparpolitiken tecknas i reservation 2, till vilken jag härmed yrkar bifall. Vi påtalar där nedgången i det totala sparandet under senare år och beklagar särskilt det mycket låga hushållssparandet, som efter några år med negativa siffror nu är på väg upp mot noll. Vid en internationell jämförelse hamnar vi i detta avseende -- liksom när det gäller tillväxt, skattetryck, kapitalutflöde m.m. -- i fullkomlig särsklass, eller om man så vill, strykklass. Sverige är onekligen unikt, som ni socialdemokrater vill göra gällande, men kanske inte på det sätt ni har tänkt er. Regeringens reaktion har varit, att eftersom hushållen inte sparar skall staten göra det i stället. Vi avvisar tanken att stärka det kollektiva sparandet via överbeskattning av medborgarna. I stället vill vi stimulera till ett ökat och spritt ägande och sparande bland de enskilda människorna. Störst betydelse har då att det förs en ekonomisk politik som gynnar en stadig tillväxt. Dessutom gäller det att skapa ett bra sparklimat. Det förutsätter att skattetrycket sänks så att människor får mer kvar att spara av. Vidare måste vi återgå till fasta spelregler på detta och andra områden, så att människor vågar lita på att det de har satt av för framtiden får de också behålla och själva råda över. Vad gäller sparstimulanser av mer selektiv natur får man akta sig så att man inte bara lockar människor att flytta medel från ett konto till ett annat. Det finns dock skäl att särskilt stödja långsiktigt bundet sparande till och i egen bostad, inför ålderdomen och i riskvilligt kapital. I särskilda reservationer har vi moderater i utskottet -- ofta tillsammans med folkpartiets ledamöter och ibland även med centerpartiets -- förordat bl.a. ett skattegynnat pensionssparande i bank, startsparande för barn och ungdom, förbättrade villkor för bo och försäkringssparande samt en bättre behandling av bl.a. frivilliga vinstandelssystem för anställda. Det är förslag som vi kommer att fortsätta att föra fram tills vi får möjlighet att också genomföra dem. Jag räknar med, herr talman, att det inte kommer att dröja alltför länge.

Herr talman! I finansutskottets betänkande nr 21 behandlas vikten av ökat sparande och åtgärder för att främja detta. Utskottet är enigt om att hushållens sparande måste öka, om vi skall klara av att få balans i våra affärer med utlandet men också för att öka de enskilda hushållens trygghet och frihet. Det är bra att denna enighet finns, men det är mindre bra att utskottet inte har kunnat enas om de kraftfulla åtgärder som krävs för att snabbt öka hushållssparandet. En sådan åtgärd är centerns förslag om personliga investeringskonton. Alla är överens om att sparandet i Sverige måste radikalt ökas för att minska det stora underskottet i bytesbalansen. Det krävs också att produktivitet och produktion ökar, för att utrymme skall finnas för att vända ett underskott på i storleksordningen 50 000 miljoner till balans. Det är lätt förstått att det är orimligt att vi lånar ungefär 6 000 kr. per svensk i utlandet, samtidigt som investeringarna i Sverige snarare minskar än ökar. Centerns personliga investeringskonto stimulerar både ökat sparande och ökad produktion. Till investeringskontot är det knutet skattefrihet, om pengarna används till investeringar i egen bostad eller eget företag. Det innebär att resurser förs över från direktkonsumtion till framtidsinvesteringar. Detta är en grundläggande förutsättning för att öka produktionsbasen. Konstruktionen av det personliga investeringskontot främjar nysparande. Detta beror på att knappast någon vill utnyttja redan beskattade pengar för att få en skattekredit. Det innebär praktiskt att många kommer att göra de extra arbetsinsatser -- som för många är nödvändiga -- för att skapa utrymme för nysparande. I den omfattning som insättningar på personliga investeringskonton beror på dessa extra insatser uppstår inget skattebortfall för stat och kommun, utan i stället uppstår en extra intäkt genom ökade sociala avgifter. Det personliga investeringskontot kan också fungera som ett komplement i pensionssparandet. Utskottsmajoriteten gör ett ganska stort nummer av skattebortfallet, om personliga investeringskonton införs. Det är sannolikt att majoriteten mycket markant överskattar detta. Sett mot de stora och säkra positiva effekter som förslaget får om det genomförs, är det att beklaga att centern inte hittills har lyckats skapa majoritet för detta förslag. Jag har dock goda förhoppningar om att övriga partier efter hand skall ta sitt förnuft till fånga och ställa upp på centerns förslag. Jag vill ge så många som möjligt chansen så snabbt som möjligt. Därför yrkar jag nu bifall till reservation nr 6 och avser att begära votering på den punkten. Centern är också med på tre reservationer tillsammans med moderaterna och folkpartiet liberalerna. Det gäller sparstimulanser och ägandespridning, försäkringssparande och vinstandelssystem. Detta markerar den samsyn som finns på sparandet hos de icke socialistiska partierna. På grund av den tidsbesparande ordning som nu tillämpas i kammaren yrkar jag inte bifall till dessa reservationer, men jag vill ändå markera att vi i centern tycker att de är både riktiga och viktiga. Sedan vill jag också poängtera att vi tycker att det är rätt och riktigt att spardelegationen avvecklas.

Herr talman! Jag vill kort påminna Roland Sundgren om att konstruktionen av personliga investeringskonton är nästintill en garanti för att det blir en väsentlig del nysparande. Konstruktionen skall inte ha de svagheter som ekonomerna talade om vid den nämnda hearingen.
Herr talman! LKAB blev förstatligat under en socialdemokratisk regering. SSAB förstatligades under en icke-socialistisk regering. Men det var faktiskt en strukturåtgärd som vi har anledning att vara stolta över. Vi skapade där ett konkurrenskraftigt svenskt stålföretag som annars kanske inte hade kommit till stånd. Det var visserligen en socialisering, men det var samtidigt en mycket viktig strukturrationalisering.

Herr talman! Låt mig åter få påminna Roland Sundgren om litet fakta. Jag tycker att väsentliga delar av skattereformen är bra. Det innebär bl.a. en marginalskattesänkning. Då är det knappast på plats att i dag när man har talat väl om skattereformen tala om lika storheter när det gäller den skatt som uteblir i det fall det inte är fråga om extra inkomster och sparande. Jag har tidigare hävdat med stor rätt att skattebortfallet blir förhållandevis litet och långt ifrån den omfattning som hela sparandet har.

Herr talman! Till finansutskottets betänkande nr 22 finns fogat en rad reservationer. Jag skall tala för reservationerna 8, 9 och 12. Men jag yrkar bara bifall till reservation 8. Samrådsskyldighet för myndighet med företrädare för uppgiftslämnarna, dvs. ''innan beslutet om nya blanketter eller förändringar av gamla tas''. Trots detta fortsätter uppgiftslämnandet att öka. Detta beror enligt oss reservanter på att myndigheterna har använt ramlagarna till att begära in mer uppgifter än vad de behöver. För landets många småföretagare och andra betyder detta ytterligare en belastning. Detta framgår bl.a. av industriverkets undersökning som heter Krångelsverige, en myt eller sanning. Samrådsskyldigheten har utan tvivel visat sig otillräcklig när det gäller att ifrågasätta ett behov där lagtexten säger att ''för tillsyn enligt denna lag äger myndigheter inhämta de uppgifter de behöver''. Den bästa möjligheten att skydda företagen mot en ökad myndighetsiver att samla uppgifter är egentligen att den lag eller den förordning som ger myndigheter rätt att samla in uppgifter specificeras så att det klart framgår vilka uppgifter som får hämtas in. Framför allt inom området för tillsyn och kontroll är detta nödvändigt. Om lagtexten i stället innehöll en uppräkning över vad som får samlas in, skulle de samråd som förordningen för 1982 förutskickar bli riktigt meningsfulla. Ett av de skäl som anförts gentemot en specificering i lagtexten över de uppgifter som skall få samlas in av myndigheterna, är att deras behov av uppgifter förändras över tiden och att det därför med jämna mellanrum kan finnas behov av att ompröva behovet av uppgifter. Naturligtvis förändras behoven. Men då får också enligt vår uppfattning specificeringen i lagtexten ändras. Denna möjlighet skulle ge riksdagen bättre möjligheter än i dag att kontrollera myndigheternas krav på statistik. Denna kontroll skulle också ge möjlighet till reaktioner på olika former av samkörning av dataregister. Det kan vi inte göra i dag. Visserligen föreslogs en sådan här lagstiftning i den i april 1990 avlämnade utredningen Förenklad statistikreglering. Vi reservanter anser emellertid att en ytterligare precisering bör övervägas av de uppgifter som får samlas in om en sådan lagreglering skall ha något berättigande. Reservation nr 9 rör statistiska centralbyråns medelstilldelning och partisympatiundersökningarna. Vi moderater och folkpartiet liberalerna tar upp en besparing på 10 milj.kr. Vi utgår från en utredning som tillsattes i höstas med uppgift att göra en översyn av den statliga statistikens styrning, dess finansiering och samordning. Vi tycker att det är riktigt med en sådan utredning, men vi har också tagit fasta på vad föredraganden i budgetpropositionen utgår ifrån, nämligen att utredningens förslag kommer att innebära minskade kostnader för den statliga statistiken. Vi delar uppfattningen att man kan spara pengar på den statliga statistiken, och vi anser att det redan i dag bör finnas stora möjligheter till besparingar. Vi har därför föreslagit en minskning av anslaget till SCB med 10 milj.kr. I samma reservation instämmer vi däremot med budgetpropositionen på en punkt, nämligen i vad som sägs om att SCBs partisympatiundersökningar skall läggas ned. Vi vet ju alla att det sedan många år i olika fristående institut genomförs opinionsoch partisympatiundersökningar. Vi anser därför att det inte finns behov av att finansiera sådana undersökningar via skattemedel. Majoriteten i utskottet har däremot beslutat att bifalla några motioner som föreslår att partisympatiundersökningarna fortsätter. Däremot har man inga pengar till den uppgiften. Man säger att statistiska centralbyrån åter bör pröva möjligheten att uppgiftsfinansiera statistiken. Om det inte visar sig vara möjligt bör SCB återkomma till regeringen och begära medel för genomförandet av undersökningarna. Kostnaderna per år för undersökningarna är ungefär 3 milj.kr., som knappast någon kommer att vara beredd att betala. Det blir säkerligen i stället så, att SCB får komma in med ett anslagsäskande på just 3 milj.kr. Om man analyserar detta litet närmare kan man fråga sig hur det kommer sig att det inte finns intressenter som är villiga att betala för dessa mätningar, om det nu är så att dessa undersökningar, som det ibland hävdas, är så mycket bättre än andra opinionsmätningar. Det har ju nämligen tidigare visat sig att så inte är fallet. Om nu majoriteten vill att dessa undersökningar skall finnas oberoende av deras kvalitet, borde man åtminstone vara beredd att betala för dem via statsbudgeten. Men det är man inte heller. Kort sagt: Jag tycker att detta är ett mycket märkligt beteende. Herr talman! Den sista reservationen, nr 12, rör de framtida folk och bostadsräkningarna. Vi reservanter vill redan nu slå fast att folk och bostadsräkningar inte skall ske oftare än vart tionde år. Detta stämmer då överens med internationella rekommendationer. Eftersom vi hade en folk och bostadsräkning så sent som i fjol, kommer inte nästa att äga rum förrän år 2000. Visserligen sitter en parlamentariskt sammansatt statistikkommission och tittar på dessa frågor, men vi anser att man inte behöver vänta på den, utan att man redan nu kan slå fast att folk och bostadsräkningar inte skall äga rum oftare än vart tionde år.

Herr talman! Mycket av det som står i detta betänkande tror jag att jag har varit med om att debattera minst två gånger tidigare under min korta tid i Sveriges riksdag. Det betyder att vissa saker återkommer gång på gång, och därför finns det inte anledning att hålla samma anförande som jag höll förra året. Det skulle vara utomordentligt tjatigt att göra det. Vissa av vännerna i utskottet brukar hävda att jag håller samma anföranden flera gånger, men det är faktiskt inte sant. Jag brukar variera temat, och jag skall fröjda dem med att inte ens göra det den här gången. Jag skall säga några ord om reservation 1 med rubriken Nationalräkenskaper och tillväxtbegrepp, som Ivar Franzén så varmt har talat för. Den här frågan är faktiskt mycket avgörande för vår framtid. Ivar Franzén säger på ett mycket fint sätt att de processer som inte kan införas i ett cirkulärt förlopp måste upphöra. Skulle den principen gälla finge vi faktiskt stoppa det allra mesta som pågår i detta land. Det är faktiskt ytterst litet som ingår i det naturliga kretsloppet. Vi har avlägsnat oss från grunderna för en sund livsföring under de senaste 40--50 åren. Här finns åtskilligt att göra. Vi har redan kunskaper, men det är utomordentligt viktigt att skaffa oss fler. Processen att vrida oss tillbaka till cirkulära kretslopp måste ske med stor skyndsamhet. Under mina snart tre år i riksdagen har det tyvärr gjorts ytterst litet i den riktningen. De beslut som har fattats i riksdagen har gått i precis motsatt riktning i förhållande till den riktning som befäst vetenskap säger att vi borde gå. Det är faktiskt en stor skam för riksdagen att den har fattat så många usla miljöbeslut. Ett av de allra värsta är faktiskt momsen på kollektivtrafik som strider mot allt sunt förnuft. Det är bedrövligt. Därmed yrkar jag bifall till reservation 1. Jag har med glädje ställt mig bakom reservation 8. Jag har själv varit småföretagare och vet vilket elände det är att behöva fylla i alla blanketter med mängder av uppgifter som man har svårt att förstå vad de skall vara till. En stor del av denna verksamhet är lämplig för mycket stora företag med en mängd anställda. Men för småföretagare är det en börda. Jag yrkar bifall till reservation 8. I övrigt står jag naturligtvis bakom alla reservationer som jag har skrivit under, men jag skall inte besvära kammaren med en mängd voteringar.

Herr talman! Jag tror inte att det finns någon socialdemokrat som försvarar ett påstått onödigt statistikinsamlande, något som Lars De Geer här vill göra sken av. Den statistikinsamling som sker skall självklart vara till nytta. Något annat skall inte förekomma.

Herr talman! Vi diskuterar här i dag bara en liten del av samhällets stöd till idrotten, 50 milj.kr. Den stora delen skall senare diskuteras av kulturutskottet. Tipstjänsts stöd till idrotten har diskuterats i denna kammare flera gånger sedan riksdagens revisorer tog upp ärendet första gången år 1988. En majoritet vill öka stödet. Nu finns ett förslag på att stödet skall vara 50 milj.kr. och att det skall vara av goodwill-karaktär eller långsiktigt kommersiellt befogat i enlighet med riksdagens beslut. Det finns tre reservationer fogade till det här betänkandet. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Efter varje tillfälle man får anledning att syssla med idrottsfrågorna litet extra ökar respekten för allt det fina som idrottsrörelsen åstadkommer. I första hand gäller det naturligtvis det idrottsrörelsen uträttar när det gäller ungdomsfostran och friskvård. Det är svårt att tänka sig någon verksamhet som ens kommer i närheten av den samhällsnytta idrotten gör på dessa båda områden -- samhällsnytta, och glädje och nytta för individen. Jag tänkte ändock börja med några funderingar som handlar om någonting annat, nämligen idrotten som underhållning. Vi är många som finner rekreation och avkoppling på åskådarplatserna. Det är sannerligen inte bara elitidrotten som har ett stort underhållningsvärde. Ofta är det minst lika trivsamt att gå och titta på en division 4 match eller varför inte en match med pojk eller flicklaget. Men naturligtvis är det elitidrotten som lockar de stora massorna. Det är den verkliga folkteatern som engagerar åskådare i alla åldersgrupper. Till helt övervägande del är det här naturligtvis positivt. Elitidrotten har stor betydelse som underhållning, men också när det gäller att inspirera och vara förebild för ungdomarna. Samtidigt skall man inte blunda för att det finns inslag i elitidrotten som är oroväckande. Några idrotter är i dag så intressanta för TV och för reklam att det börjar handla om mycket stora ersättningar och prispengar. Kontrasten till småklubbarnas bredd och ungdomsverksamhet blir allt större, och anknytningen till folkrörelsen riskerar att gå förlorad. När det handlar om så stora pengar blir naturligtvis också frestelsen stor att bryta mot idrottens regler och krav på fair play. Dopningproblemet är säkert ett tecken på just det. Det här för oss osökt in på idrottens ekonomi. När den har diskuterats, bl.a. i samband med skattereformen, har folkpartiet liberalerna prioriterat tre områden. 1. Idrotten måste få en större andel av Tipptjänsts överskott. 2. Det lokala aktivitetsstödet skall höjas kraftigt. Det är bra därför att det gynnar aktivitet och går direkt ut till de föreningar som har en bra ungdomsverksamhet. 3. Ersättningar upp till ett halvt basbelopp skall också i fortsättningen undantas från socialavgifter, dels av ekonomiska skäl, dels för att undvika byråkrati och krångel för kassören i den lilla föreningen. Det här tyckte vi var det viktigaste, och det är en prioritering som jag vet delas av nästan alla föreningsledare. Jag är glad att kunna konstatera att vi har kommit en bra bit på väg. I det ekonomiska läge vi har i dag vill jag bestämt påstå att det här är ett bra utfall. Det framgår också klart av uttalanden från idrottshåll att man där delar den uppfattningen. Jag är naturligtvis medveten om att med ännu bättre ekonomiska förutsättningar skulle våra många fantastiska idrottsledare kunna göra ett ännu bättre jobb. Självklart är det så. Men tar man hänsyn till den ekonomiska situation som vi befinner oss i vågar jag påstå att så värst mycket mer än så här går det inte att åstadkomma i dag -- inte om man också känner ett ansvar för helheten. Det gör som bekant folkpartiet. Det finns några bekymmer. Ett är den oklarhet som fortfarande tycks råda när det gäller kommunernas uthyrning av lokaler till idrottsföreningar, alltså det som Lars Ahlström var inne på. När skall det utgå moms och när skall det inte göra det? Det här är en svårighet framför allt för idrotter som bowling och badminton. Jag utgår för min del från att riksförsäkringsverket, som nu diskuterar denna fråga, kommer fram till den för klubbarna positiv tolkning. Gör man inte det finns det anledning att snarast återkomma till den här frågan. Detta om den viktiga penningfrågan. Jag började med att säga att ju mer man kommer i kontakt med idrottsrörelsen, desto större respekt får man för det den uträttar. Jag har också stor tilltro till idrottens egen förmåga att lösa sina problem. Det hindrar inte att vi som politiker ändå skall lägga oss i och ha synpunkter -- om jämställdheten inom idrotten, där det fortfarande finns stora brister, om handikappidrottens förutsättningar och om en hel del annat. Men på område efter område kan man samtidigt konstatera att idrottsrörelsen sannerligen inte är passiv. Därför känner man sig ibland litet snusförnuftig när man på det politiska planet skall diskutera idrottens verksamhet. Både problemen och möjligheterna är i regel väl kända i föreningarna och förbunden. Folkpartiet liberalernas utgångspunkt är att idrottsrörelsen skall bevara sin karaktär av obunden folkrörelse. Därför tar vi bestämt avstånd från olika försök att politisera idrottsrörelsen. Vi tycker t.ex. inte att det finns någon som helst anledning för regeringen att ha representanter i Detta har vi nedtecknat i reservation nr 2, som jag, herr talman, yrkar bifall till.

Herr talman! Som redan tidigare påpekats får vi inte den där heltäckande debatten om idrotten. Kammarens arbete är så uppdelat, att idrottsfrågor kommer att behandlas i mindre bitar på grundval av betänkanden från olika utskott. Därtill kommer att den tid som vi har till förfogande i kväll inte torde medge att vi för den riktigt stora debatten. Jag är dock övertygad om att vi kommer att få den debatten. Problemen för idrotten har faktiskt ökat. Man har liksom andra folkrörelser fått en mer ansträngd ekonomi. Redan tidigare stora ekonomiska problem blev än större efter skatteomläggningen. Det är effekterna av just skatteomläggningen som man nu brottas med. Jag förstår att idrottsledarna framöver kommer att ha ett stort intresse av att föra den här debatten med oss politiker, inte minst därför att man anser att påverkansmöjligheterna kanske är något större i år när vi närmar oss ett val. Vi har upplevt dessa diskussioner tidigare. Det har ställts ut löften som sedan inte hölls, och det är naturligtvis tråkigt. Vi får väl se hur den här debatten kommer att utvecklas framöver. Det är många människor som gör fantastiskt stora insatser inom idrotten som ledare. Vi vet att det är många föräldrar som gör ett mycket uppoffrande arbete. De sätter till en stor del av den gemensamma fritid som familjen har att fördela. Detta gör att många ungdomar kommer i kontakt med en mycket sund och fin verksamhet. I dag känner sig många av dessa idrottsledare litet vilsna. Man anser att man gör en ideell insats genom arbetet i en ideell förening. Men i mångt och mycket kommer diskussionerna att handla om hur man skall klara effekterna av skatteomläggningen, av nyinförd moms och, i andra fall, av en ökad moms. Man börjar diskutera bolagisering, och där är det många råd som man får. Det diskuteras att dela upp föreningarna i bolagsdelar och ideella delar. Detta är naturligtvis väldigt främmande för de flesta av de människor som jobbar inom idrottsrörelsen. Vi anser i centern att med de förslag som vi förde fram i samband med förändringen av skatten strax före sommaruppehållet hade det inte behövt bli så här. Idrottsledarna hade då kunnat fortsätta med en mer stimulerande verksamhet, de hade kunnat ägna mer tid åt sina ungdomar och mer tid åt idrottsfostran. Nu befinner man sig i den här situationen. Vi i centern kommer inte att förtröttas när det gäller att försöka påverka situationen och åstadkomma vissa förändringar. Men den debatten får vi naturligtvis ta i en annan ordning när vi fått betänkanden från de utskott som det då gäller. Man kommer då naturligtvis osökt in på den ekonomiska situationen. Det lokala aktivitetsstödet spelar en mycket stor roll. Det har höjts i några omgångar, och det blir nu en ökning från 17 till 28 kr. per aktivitet. Men skälet för denna ökning är ju inte att detta stöd på något sätt har släpat efter, utan skälet är att man skall ge en viss kompensation, som man säger, till idrottsrörelsen. Man bör då ta i beaktande att det här lokala aktivitetsstödets utveckling redan tidigare har släpat efter mycket kraftigt. Det är anledningen till att vi från centerns sida har prioriterat detta i vårt budgetalternativ. Vi har föreslagit en ökning med 7 kr. mer per aktivitet än vad regeringen föreslagit och som kulturutskottets majoritet nu har accepterat vid behandlingen av frågan. Vi tycker att detta vore en mycket viktig och riktig åtgärd. Jag tror inte att det är någon som bestrider att dessa pengar skulle behövas. Det är många som pratar väl om detta stöd -- det har vi hört tidigare i kväll här ifrån talarstolen. Men man saknar de konkreta förslagen till åtgärder när vi skall gå till beslut. En väldigt bra åtgärd av dessa talare vore naturligtvis att påverka sina partikamrater så att de stöder centerns reservationer när det gäller anslaget till idrotten. Den uppräkning som vi föreslagit behövs mycket väl. Det är också så att idrottsrörelsens egen finansiering har ökat. Möjligheterna härtill är mycket varierande beroende på de aktiviteter som föreningarna bedriver. En del idrotter är publikt mycket mer intressanta än andra. Jag behöver inte nämna vilka idrotter det är som har stora möjligheter till ökad egenfinansiering och vilka som inte har det. Vi i centern knyter stora förhoppningar till den utredning som riksdagen har fattat beslut om beträffande ökade möjligheter för föreningarna att anordna lotterier, anordna bingo och andra aktiviteter av den typen. Detta är naturliga aktiviteter för folkrörelser när det gäller att klara egenfinansieringen. Vi hoppas att de möjligheterna skall bli bättre och att utredningsarbetet snabbt skall komma i gång. Detta känns säkerligen naturligare för idrottsledarna än diskussioner om bolagisering och organisatoriska förändringar för att smidigt anpassa sig till nya skatteregler osv. Man vill ha dessa möjligheter att själv ta in pengar. Man kan då också på ett annat sätt påverka hur pengarna skall användas. Det är huvudsakligen små föreningar som ägnar mycket tid åt sådana här verksamheter. I många föreningar tycker man också att det är roligt och trevligt att göra det, eftersom man då kommer i kontakt med människor, som i övrigt inte har så stora kontakter med idrotten eller andra folkrörelser. Resultatet av den utredningen och kommande riksdagsbeslut kommer att få mycket stor betydelse för idrottens utveckling. Ett annat anslag som behandlas i detta betänkande gäller forskning. I centern har vi en reservation till förmån för att idrotten skulle få de medel man anser vara nödvändiga för att kunna göra kraftfulla insatser mot dopning. Tidigare talare i den här debatten har framhållit att det är viktigt att med alla medel försöka få bort bruket av stimulerande medel. Detta är naturligtvis ett rent fusk gentemot idrottsutövare som inte tillgriper dessa medel. Då är kontroll, forskning och utveckling på detta område naturligtvis någonting mycket viktigt. Man kan då bara konstatera att regeringens och utskottsmajoritetens ambitioner inte når upp till den nivå som idrotten anser sig behöva. Därför har vi i centern föreslagit en höjning av anslaget till den nivå som Riksidrottsförbundet anser vara nödvändig. Det har också nämnts tidigare i debatten att på grund av skatteomläggningen har idrottsrörelsens resekostnader ökat. Vi har att verka i ett avlångt land, och vi vet att seriespel är mycket stimulerande för idrotten. Det gäller inte bara lagidrotterna, utan även enskilda idrottsutövare har ofta mycket långa reseavstånd. Dessa synpunkter har vi tidigare framfört från centern, och frågan har debatterats i riksdagen. Regeringen har satt stor tilltro att man inom idrottsrörelsen själv skall kunna lösa denna fråga. Det kan man naturligtvis, men man saknar de erforderliga ekonomiska medlen. Därför har vi markerat att de förslag som läggs fram för att förbättra denna situation måste kompletteras med ett samhällsstöd, så att man inom idrottsrörelsen kan vidta de åtgärder man anser vara nödvändiga. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 4

Herr talman! Regeringens budgetförslag beträffande idrotten innebär en väsentlig ökning av anslagen. Utskottets betänkande innebär en markering av jämställdhetsfrågorna inom idrottsrörelsen. Vi betonar också idrottens ställning som en fri och självständig folkrörelse. Oppositionens reservationer innehåller egentligen inga nyheter. Det råder en bred samstämmighet om värdet av den verksamhet som idrottsrörelsen bedriver. Omfattningen av denna verksamhet är också mycket stor. Kulturutskottet ansluter sig till denna värdering. Under de senaste åren har företrädare främst för moderaterna fört en debatt om idrottspolitiken som ger en bild av idrottsrörelsens situation som om den vore katastrofal. Lars Ahlström sade i förra årets debatt att han tycker synd om idrotten, att den snärjs av byråkratiska regler, förmenas sin rättmätiga del av spelmarknaden, osv. interpellationer och frågor, i tal och debattartiklar, har denna kampanj från moderat håll fortsatt, och Lars Ahlström har här i dag gått på i samma stil. Jag tycker att det här språkbruket är något underligt. ''Dråpslag'' och ''katastrof'' är uttryck som man förknippar med mer vådliga händelser i vår omvärld. Ändock lever och frodas idrottsrörelsen. Den uppvisar en fortsatt enorm uppslutning, höga deltagarsiffror, goda idrottsliga resultat, en god organisation, ett studieförbund i medvind, och den omfattas för det allra mesta av en synnerligen positiv inställning hos landets invånare. Verkligheten ger en helt annan bild än den som moderaterna försöker måla upp. Det finns skäl att i några punkter beskriva vad som sker just nu. Det är ganska mycket. -- Som en följd av skattereformen får det överväldigande flertalet av medlemmarna i idrottens organisationer mer pengar i plånboken. Med kännedom om idrottens starka ställning hos svenska folket är det en ganska säker gissning att en hel del av dessa pengar går till en ökad motions och idrottsverksamhet. -- Det lokala aktivitetsstödet höjs kraftigt. Idrotten får själv bestämma reglerna för detta. -- Frågan om socialavgifterna har lösts. -- Som framgått av den debatt som förts i föregående ärende här i kammaren kommer idrotten att få del av 50 miljoner årligen från AB -- Regeringens förslag om ett nytt system för bidragen till folkbildningen ger goda och självständiga utvecklingsmöjligheter för SISU, idrottens studieförbund. En utredning innebärande översyn av lotterilagstiftningen förestår. Syftet är att se hur folkrörelserna i högre grad kan öka sina inkomster av lotterier och spel. Den här uppräkningen ger en helt annan bild av idrottens villkor än den moderata propagandan. Den visar att regeringspartiet, socialdemokraterna, har både vilja och förmåga att bädda för en fortsatt god utveckling inom idrottsrörelsen. Listan kunde ha gjorts längre. I flera motioner har man i år tagit upp jämställdhetsfrågorna. Det är ett intresse i samklang med Riksidrottsförbundets målsättning, med vad statsrådet säger i budgetpropositionen och med utskottets syn. Vad som saknas i dag är en heltäckande och överskådlig kunskap om hur de pengar som utgör samhällets stöd till idrotten används. Hur mycket går till verksamhet bland pojkar och män, och hur mycket går till verksamhet bland flickor och kvinnor? Vi är medvetna om att det kanske inte är alldeles lätt att särskilja detta, men det bör ändå vara möjligt att göra en sådan sammanställning. Rimligen bör både idrottens organisationer och anslagsgivande organ ha nytta och glädje av en sådan redovisning. Debatten blir sakligare om den bygger på ett ordentligt underlag. Vi föreslår därför att riksdagen i ett tillkännagivande beställer ett sådant underlag. Låt mig också kortfattat kommentera några av reservationerna. Vänsterpartiet vill ha en utredning om idrottsrörelsens framtida inriktning. Vi anser att det rimligen är idrottsrörelsen själv som skall stå för den. Moderaterna och folkpartiet vill avskaffa statens representation i Riksidrottsstyrelsen. Det vill uppenbarligen inte Riksidrottsförbundet. Ett uttalande om handikappidrott som moderaterna och folkpartiet vill åstadkomma är att slå in öppna dörrar. Specialidrottsförbunden, Riksidrottsförbundet, föredragande statsråd och utskottet tycker alla att det är både naturligt och riktigt att handikappade skall ha möjligheter att delta i motion och idrott på samma villkor som andra människor. Det är självklart! Varför göra ett uttalande i en riktning som alla är överens om? De som står för den praktiska verksamheten i idrottsrörelsen har ju den målsättningen och arbetar efter den! Både centern och vänsterpartiet har tydligen en målsättning att återställa det lokala aktivitetsstödet till den nivå reellt sett som det hade vid införandet 1971. Är det så alldeles självklart att alla anslag alltid skall återställas till den nivå de en gång hade? För vår del vill jag vid det här tillfället notera att det i år sker en betydande höjning, sannolikt den största hittills sedan stödets införande. Sammanfattningsvis, herr talman, vill jag konstatera att idrottsrörelsen är en positiv kraft i samhället, den utvecklas väl och den får med ett bifall till hemställan i utskottets betänkande ett mycket gott tillskott nästa budgetår. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till utskottets hemställan i betänkandet och föreslår avslag på alla tio reservationerna.

Fru talman! Behovet av humanitära insatser och katastrofbistånd på olika håll i världen har kraftigt ökat under senare tid. I samband med Gulfkriget uppstod stora hjälpbehov i Mellanöstern. Iraks ohyggliga behandling av kurderna har skapat en akut nödsituation som motiverar ett omfattande bistånd. Samtidigt hotas 20 miljoner människor av svält i Afrika söder om Sahara. Det anslag för katastrofbistånd som riksdagen beslutat om för innevarande budgetår är dock numera helt intecknat. I detta läge föreslog folkpartiet liberalerna ett utskottsinitiativ från utrikesutskottets sida. Jag är glad att utskottet enhälligt velat medverka till att ett snabbt initiativ kunnat tas. Utskottets betänkande justerades i tisdags, och redan i dag kan kammaren fatta beslut om att förstärka katastrofanslaget för de återstående månaderna av innevarande budgetår. Tekniskt löses detta genom att medel som avsatts för Internationella utvecklingsfonden nu får disponeras av SIDA för att möta behoven av omedelbara hjälpinsatser. Utskottet redovisar hederligt nog också att vid beslut om biståndets volym för kommande år bör riksdag och regering beakta, att de medel som nu tas i anspråk är ett lån från anslag som reserverats för framtida åtaganden. Jag vill gärna tacka utrikesutskottets ordförande och mina utskottskolleger för ett snabbt ställningstagande till förmån för ökade svenska insatser för människor i nöd i Afrika och

Fru talman! Det mänskliga lidande som vi nu upplever i Gulfkrigets spår och den nöd som förekommer på Afrikas horn kanske utgör den största katastrofen hittills i mänsklighetens historia. Det är nu tid för världssamfundet att göra mycket kraftfulla insatser för att rädda människoliv. När det gäller Gulfkrisen har Sverige hittills gjort mycket stora insatser.